Herr talman! Emma Wallrup har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bevara goda möjligheter för arbetspendling på tågsträckan Sandviken-Gävle-Stockholm. Därutöver ställer hon frågan om jag kommer att verka för att regeringen ska föreslå ett nytt ägardirektiv och ett på sikt slopat avkastningskrav för SJ.Jag har full förståelse för att många blir besvikna när tåglinjer läggs ned. SJ startade för cirka tio år sedan en direkt tågförbindelse från Sandviken till Stockholm via Uppsala och Arlanda genom att förlänga ett morgontåg från Gävle. Beläggningen efter tio års trafik är enligt SJ mycket låg, vilket har medfört att SJ inte längre anser sig kunna bedriva trafiken på kommersiell grund.Ansvaret för att tillgodose resenärers behov av arbetspendlande och andra vardagsresor är ett regionalt ansvar. Den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft i januari 2012 ger nya möjligheter för två eller flera regionala kollektivtrafikmyndigheter att i samverkan organisera kollektivtrafik över länsgränser i de fall trafiken är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendlande. Detta ger möjlighet till att upphandla en effektiv kollektivtrafik i form av exempelvis tågtrafik och skapar förutsättningar för arbetspendling även där tågtrafik inte är möjlig att bedriva på rent kommersiell grund.Jag vill vara tydlig med att samarbetsregeringen prioriterar järnvägen. Det görs bland annat genom att stärka järnvägsunderhållet med ytterligare ca 5 miljarder kronor under mandatperioden i syfte att främja järnvägens robusthet och tågens punktlighet.De ekonomiska målen för SJ ändrades senast vid årsstämman i april 2014. Jag har fått besked från det ansvariga statsrådet Mikael Damberg att det just nu inte finns några planer på att ändra dessa.

Herr talman! Jag tackar infrastrukturministern så mycket för svaret. Det råder lite delade meningar om hur viktig denna linje är och hur hög beläggningen är. Vad man tycker är rimligt och inte kanske beror på den nivå som SJ mäter efter när man tittar på beläggningsgraden. De lokala tjänstemännen från Gävle kommun har försökt uppmärksamma SJ på att det ofta är full beläggning på de här tågen, särskilt till Gävle. Det pekar snarare på behovet av utökade resurser.Sveriges inrikes transporter står i dag för en tredjedel av våra klimatutsläpp. Vi behöver verkligen agera kraftfullt, och vi har inte råd att minska linjer och ta bort linjer som är viktiga. Det är beklagligt att just vinstjakten hos SJ tvingar dem att lägga ned linjer som används och som är viktiga även ur arbetsmarknadssynpunkt.Forskning visar att arbetsmarknader med under 100 000 arbetsplatser riskerar att på lång sikt bli avfolkningsbygder. För högre yrkesspecialisering krävs större arbetsmarknader för att innehålla alla de kunskaper som en dynamisk region kräver. Sandviken och Gävle har haft bra förbindelser med Uppsala som har möjliggjort arbetspendling mellan dessa orter och stärkt arbetsmarknaden där.

I stora delar drivs SJ precis som vilket annat vinstdrivande företag som helst, trots att det borde vara samhällsnyttan som är meningen. Vi har ett problem med arbetslöshet i dessa bygder och talar om att vi vill värna människors arbeten. Nu blir det som att den ena handen inte vet vad den andra gör när vi drar in denna viktiga linje som kan bidra just till arbetsmöjligheter.Det avkastningskrav som SJ har missgynnar i detta fall den regionala utvecklingen eftersom SJ tvingas prioritera bort lågtrafikerade sträckor. Det motverkar också arbetet för att minska klimatpåverkan och stimulera järnvägens samhällsnytta. Vinsten bör rimligen investeras i verksamheten, och lönsamhetskravet bör beakta den samhällsekonomiska långsiktiga vinsten i hela landet.Det kommer allt fler rapporter om att ojämlikhet skadar ett lands ekonomi. Om man accepterar att ojämlikheten mellan regioner ökar ökas också klyftorna. Jag tror inte att det bygger en långsiktigt stark ekonomi i Sverige. Jag tror att om vi bygger hela Sverige starkt får vi också en starkare ekonomi därför att vi får minskade klyftor mellan regioner och mellan människor. På det sättet blir det hela stabilare, vi använder våra resurser mer effektivt och så vidare.
Herr talman! Jag vill börja med att förtydliga att det interpellationssvar som nyss lästes upp i kammaren var inlämnat före budgethanteringen i riksdagen häromdagen, vilket innebär att den satsning på 5 miljarder under mandatperioden som aviserades av regeringen i budgetpropositionen inte kommer att bli av. Budgeten för 2015 innehåller 1,5 miljarder mindre till järnvägsinnehåll eftersom det var den borgerliga budgeten som vann riksdagens gehör. Därmed är det tydliggjort att interpellationssvaret är lite gammalt i detta avseende.När det gäller sakfrågan i interpellationen vill jag vara tydlig med att vad det handlar om är en avgång som dras in - avgången från Sandviken klockan sex på morgonen. SJ uppger att beläggningen på denna avgång har varit under 10 procent och gör bedömningen att det är orimligt att fortsätta med trafik. Det innebär inte att det inte finns några förbindelser mellan Gävle och Sandviken, utan det finns fortsatt möjligheter att med både länståg och buss transportera sig från Sandviken till Gävle och där byta till det tåg som fortfarande går mellan Gävle och Stockholm.Det försvinner inte några möjligheter att arbetspendla; däremot dras just denna avgång in. SJ bedömer att det här är en regional arbetspendlingssträcka snarare än en sträcka som lämpar sig för kommersiell trafik. Det är det som är SJ:s uppdrag att bedriva.

Vi ska naturligtvis se till att det finns goda förbindelser och även bygga ut möjligheten till arbetspendling i hela landet, vilket är en oerhört viktig ambition. Men jag tror att man ändå får ha lite proportion på frågorna.
Herr talman! Det är flera linjer som har dragits in i Mälardalen. SJ:s avkastningskrav gör att man riskerar att flera linjer dras in i många områden där det inte går att hänvisa till lönsamhet exakt på dessa linjer. Detta är ett större problem, och Sandviken är ett exempel av många.Det stora problemet är att SJ har prioriterat sitt avkastningskrav och tänkandet kring det så högt att man inte ens har fört en dialog med Sandvikens kommun. Kommunen har försökt ta kontakt med SJ och träffa dem för att tala om det här, men det är lättare för mig att tala med infrastrukturministern än det är för Sandvikens kommun att tala med SJ. Detta tycker jag också indikerar att SJ inte har någon tydlig roll i att verka för att stärka och ha en dialog med regionerna för att utveckla dem.Det är just därför jag tycker att vi bör utveckla SJ:s ägardirektiv. Det ska vara andra samhällsnyttiga mål som gäller än att bara generera vinst. Nu är avkastningskravet hela 10 procent. Det innebär att staten förra året fick in närmare 5 miljarder kronor. Det är mycket pengar, som skulle ha kunnat gå till SJ:s verksamhet. Järnvägsfrämjandet har också pekat på att det skulle vara viktigt att återföra pengarna till SJ:s verksamhet eftersom man ser de stora behov som finns av en stark järnvägstrafik i landet både för ekonomi och för jämlikhet mellan regioner.Jag kan också se att det finns ett problem med den syn som vi har på demokratiskt styrda bolag; vi styr dem ofta precis som ett privat bolag, som ska vara vinstdrivande. Då försvinner meningen med demokratin i bolagen. Jag tycker att de demokratiska bolagen borde gå före och visa hur man kan tänka på allmännytta och ha ett helhetstänkande där man får en långsiktigt stark ekonomi. Man ska inte i första hand gå på kortsiktig vinst och titta på enstaka detaljer för att få denna vinst, som kanske förstör för helheten.Jag har tänkt på detta i många fall även i kommunalt styrda bolag och i demokratiskt styrda bolag över huvud taget. Vi har låtit det gå så långt när det gäller att de ska vara vinstdrivande. Det gäller till exempel Vattenfall. Då tar vi bort samhällsnyttan, miljönyttan och den sociala nyttan. Det ser jag som ett stort problem. Jag skulle vilja att vi utvecklar SJ:s ägardirektiv och stärker det långsiktiga tänkandet vad gäller ekonomi, sociala aspekter och miljöaspekter.
Herr talman! Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som har ansvaret för att bedriva kollektivtrafik för arbetspendling i arbetsmarknadsregioner. Och det är länsstyrelsen som tillsammans med berörda gör upp planer för det. Det är viktigt att skilja på vad som är kommersiell trafik och vad som är länstrafik och arbetspendlingstrafik. Ibland uppstår en situation där SJ blir utkonkurrerat på vissa sträckor av de lokala trafikbolagen.Hela frågan är en del som belyses i den utredning om järnvägens organisering som pågår och som kommer att lämna sitt slutbetänkande under nästa år. Jag ser fram emot att ta del av de slutsatserna och se om justeringar behöver göras, i kollektivtrafiklagen och ägardirektiv och så vidare.Just ägardirektiven till de statliga bolagen är en ägarstyrningsfråga som hanteras av statsrådet Mikael Damberg. Jag avstår därför från att ge mig in i en mer allmän diskussion om ägardirektiv och statens uppdrag till sina bolag. Jag tipsar Emma Wallrup om att ställa en ny interpellation till statsrådet Damberg om hon vill ha en diskussion om ägardirektiv i allmänhet.
Herr talman! Den här diskussionen visar tydligt på problemen med avregleringen av järnvägen. Konkurrensen med andra bolag tvingar SJ att tänka utifrån vinst före samhällsnytta. Det tycker jag är sorgligt.Jag vill gärna komma tillbaka och diskutera frågan om bolagens ägardirektiv med flera ministrar. Det är en väldigt intressant fråga. Men jag tycker också att det är infrastrukturministerns ansvar att se över ägardirektivet för SJ och ta politisk ställning för hur vi ska få långsiktighet och ett klimattänkande som bär såväl den sociala aspekten och miljöaspekten som ekonomin.Jag tror också att vi behöver få in mer långsiktiga mål för att nå alla de tre pelarna som vi brukar tala om när vi diskuterar hållbarhet. Det är nämligen just kortsiktigheten som är problemet. Här ser vi det återigen när SJ måste spara för att få budgeten i balans den här korta perioden. Och då drar de in på linjer som kanske skulle stärka arbetsmarknadsregioner som behöver bli stärkta. Det är sorgligt.Jag vill också påtala problemet med att vi nu har en borgerlig budget och förlorar 1,5 miljarder till järnvägen som vi såväl behöver. Det är väldigt tråkigt.

Herr talman! I den sista delen är vi helt överens. Det är en jätteviktig och allvarlig situation för järnvägen i Sverige att de extra satsningar på 1,5 miljarder för 2015 som fanns i regeringens budgetproposition inte kommer att gå till oerhört viktiga satsningar på att underhålla och vidmakthålla statusen på den svenska järnvägen. Jag hoppas verkligen att det blir en valfråga som kommer att diskuteras mycket. Jag tror nämligen att svenska folket har betydligt högre ambitioner för järnvägen än den borgerliga oppositionen i riksdagen har.Med det sagt vill jag ändå säga att järnvägstrafiken i Sverige har ökat väldigt kraftigt under de senaste åren. Det är också ett skäl till att slitaget på järnvägen har ökat och att det krävs ännu större underhållsinsatser för att se till att tågen har möjlighet att komma i tid och att man får mindre störningar. Men det är framför allt den regionala trafiken och arbetspendlingen med tåg som har ökat. Det är en konsekvens av att man kör mer subventionerad trafik. Den och SJ, som har den kommersiella trafiken, är två olika funktioner i samhället. Det är viktigt att man ser till att göra en samlad bedömning av den totala samhällsnyttan när man tilldelar tåglägen och tider.Tågtrafiken är viktig. Den behöver definitivt utvecklas. Men jag är inte säker på att den diskussionen förs bäst utifrån en enskild delsträcka och en enskild avgång. Jag tror att det här är en större diskussion som vi säkert behöver återkomma till i olika sammanhang.